Herr talman! Det är ju väl att man har målet att få fram nya bränslen, men det allvarliga i situationen just nu, som nämndes här, är tidsfaktorn. Om dessa fabriker inte kan hålla produktionen uppe och vi får arbetslöshet, har man i alla fall gått ett steg för långt med att ha litet bråttom. Jag tycker faktiskt att man skall ta fasta på det och tänka om. Det är arbetslösheten, inte miljön, som är fara i det här sammanhanget.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Gun Hellsvik för svaret. Jag vill också påpeka att jag inte tycker att departementet har kommit så långt med frågan sedan regeringsdeklarationen och frågestunden här i kammaren. Det finns fortfarande många frågetecken som regeringen inte arbetat vidare med eller tycks ha en klar uppfattning om. Huvudfrågorna är: Varför skall kvinnan bevakas och inte mannen? Hur skall skyddet utformas? När ett besöksförbud enligt nuvarande regler inte fungerar vore det naturligare att mannen, förövaren av brottet, bevakas och inte kvinnan. Förslaget om bevakning av kvinnan framstår för mig som djupt integritetskränkande. Skall kvinnan bevakas dygnet runt, även i hemmet och på arbetsplatsen? Hur gör man med eventuella barn, skall de bevakas på dagis och skola? Är det inte -- för alla parter -- enklare, billigare, mer effektivt och framför allt mycket mänskligare att bevaka mannen? Vi måste också komma ihåg att det ofta är barnen som lider mest i dessa situationer och därför fråga oss vilka åtgärder som är bäst för barnen. Enligt min mening är då det självklara svaret: Bevaka mannen, inte kvinnan och barnen. Vem skall bevaka, polis eller ABAB-vakter? Krävs det inte specialutbildning för dem som får den svåra uppgiften, eller räcker den nuvarande utbildningen verkligen till? Justitieministern säger att livvaktsskyddet inte skall påtvingas kvinnan. Ja, det är ju bra och ganska självklart, men vad har en hotad kvinna för val om alternativet att mannen skall vaktas inte finns? Som Gun Hellsvik påpekar är ett byte av identitet förenat med alltför många svårigheter för att vara ett bra alternativ. Kommer riksdagen att få lägga fram synpunkter på hur försöksverksamheten skall utformas? Jag ställde i min interpellation flera frågor som jag inte har fått svar på. Hur många kvinnor kommer att omfattas av skyddet? Var skall man ansöka om skydd, hos den lokala polisen eller hos rikspolisstyrelsen? Till sist: När skall ministern lägga fram ett förslag om bevakning av gärningsmännen? Och när är ministern färdig med direktiven till försökverksamheten?
Fru talman! Jag kan i och för sig instämma i Marianne Carlströms önskemål. Vi är helt överens om att det eftersträvade resultatet i varje situation självfallet är att komma åt gärningsmannen. Men vi måste vara realister. Vi skall ha klart för oss att det, enligt uppgift från polisen, fordras minst fem personer dygnet runt för att övervaka en person -- i det här fallet mannen -- som inte vill bli föremål för övervakning och göra detta utan dennes vetskap. Trots det kan den som övervakas utan större svårigheter komma undan. Den risk som då uppstår är att den hotade kvinnan söks upp och trakasseras utan att polisen hinner med. Har däremot kvinnan ett livvaktsskydd som hon själv begärt ligger det i sakens natur att skyddet blir effektivare, eftersom hon då samarbetar med sina skyddspersoner. Vad gäller det formella beslutet pågår nu inom justitiedepartementet ett intensivt arbete med kontakter ut i polisverksamheten. Avsikten är att vi någon av de närmaste veckorna skall fatta det formella beslutet.
Fru talman! För vissa kvinnor kan man säkert tycka att detta är en bra utväg ur en svår situation. Men om kvinnan skall ha en verklig valfrihet måste det ändå finnas ett alternativ, och jag tror då att ett besöksförbud, kombinerat med vakt för det män som inte följer förbudet utan fortsätter sin hotande verksamhet, är en bra lösning. Jag har svårt att förstå att den lösningen inte skulle ge ett fullgott skydd eller att den skulle vara mer resurskrävande. Justitieministern säger att det behövs fem personer för att bevaka mannen, men krävs det inte lika många för att bevaka kvinnan, speciellt om hon har barn, som naturligtvis också behöver skydd? Några konkreta bevis på motsatsen har ju justitieministern inte framfört. Det handlar om att vakta antingen en man eller en kvinna plus ett eller flera barn. Vi har ju dessutom som tradition att det är brottslingen som skall straffas och inte att den drabbade skall bevakas. Brottsoffret skall också få stöd och hjälp. Om de hotade kvinnorna skall ha möjlighet till ett normalt liv tror jag att det är ett alternativ att båda dessa möjligheter finns.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag avser att föreslå straffskärpningar i brottsbalken för att våldsbrottslingar i fortsättningen skall dömas till straff som står i rimlig proportion till det begångna brottet. Bakgrunden till frågan är den debatt som vi haft under senare tid i anslutning till flera uppmärksammade domar där många förvånats och upprörts över att de misstänkta frikänts eller fått vad man uppfattat som alltför låga straff. Låt mig först säga att jag som justitieminister inte avser att delta i någon debatt om domstolarnas tillämpning av gällande rätt i enskilda fall. Det är inte uttryck för någon motvilja mot att det förs en fri och öppen debatt även kring dessa frågor. Tvärtom tror jag att det för en livskraftig demokrati är väsentligt, för att inte säga nödvändigt, att även domstolarnas rättstillämpning utsätts för en kritisk granskning. Och detta skall inte bara ske i juridiska tidskrifter och facklitteratur utan också i den allmänna debatten. Men som justitieminister skall jag inte kritisera domstolarna för deras sätt att tillämpa lag utan visa respekt för den grundläggande funktionsfördelning mellan olika delar av statsmakten som vår konstitution bygger på. Vad jag nu sagt betyder inte att jag inte kan eller vill delta i den rättspolitiska debatten. Det är tvärtom en självklar skyldighet för en justitieminister att fortlöpande följa och värdera hur vår lagstiftning tillämpas och fungerar. Men detta skall inte ske i syfte att dirigera våra domstolar utan för att ge underlag för att regering och riksdag skall kunna sköta sina uppgifter på detta område -- nämligen att initiera och besluta om ny lagstiftning. Per Stenmarcks fråga tar sikte på påföljderna för våldsbrott. I interpellationen berör han emellertid också de krav som domstolarna ställer för att över huvud taget komma fram till en fällande dom. Han säger bl.a. att många människor blivit utomordentligt upprörda över att läsa om hur de som gjort sig skyldiga till grova brott går helt straffria. Jag utgår från att Per Stenmarck inte anser att vi som lagstiftare bör överväga någon generell sänkning av beviskraven i brottmål. Hur dessa krav bör tolkas i olika situationer är och bör vara föremål för diskussion mellan bl.a. dem som medverkar i rättsväsendets hantering av brottmål. Däremot tror jag att det är viktigt att vi som har ansvar för lagstiftningen klart och otvetydigt deklarerar att det inte kommer på fråga att genom lagstiftning göra avsteg från principerna att åklagaren har bevisbördan i brottmål och att fällande dom kräver full bevisning. Vad Per Stenmarck avser antar jag i stället är situationer av det slag som förelåg i det s.k. Lindomefallet där de två enda tänkbara gärningsmännnen skyller på varandra och på grund av bristen på övrig bevisning därigenom bägge går fria. Detta är en svår och komplicerad fråga. Det är angeläget att vi ägnar den närmare överväganden för att se om det är möjligt att finna en lösning som gör att vi kan undvika stötande resultat utan att göra avsteg från de krav på rättssäkerhet som vi måste upprätthålla även i sådana fall. Jag har också redan tidigare redovisat både här i riksdagen och i en tidningsartikel att det inom departementet har inletts ett arbete på det här området. Låt mig därefter gå över till frågan om påföljderna för våldsbrott. Jag kan försäkra Per Stenmarck att hela regeringen ser utomordentligt allvarligt på våldsbrottsligheten. Redan i regeringsförklaringen och senare i budgetpropositionen har också regeringen framhållit att våldsbrottsligheten skall prioriteras särskilt i brottsbekämpningen. Som Per Stenmarck vet har också samtliga nuvarande regeringspartier under lång tid varit starkt kritiska till olika inslag i den tidigare regeringens kriminalpolitik. Detta får dock inte leda till att vi släpper kraven på objektivitet och saklighet när vi diskuterar hur vi skall komma till rätta med de olika brister som nu finns och hur vi på bästa sätt kan utnyttja de resurser som kan göras tillgängliga för att bryta utvecklingen mot fler och grövre brott. Det är då också viktigt att beakta förändringar som gått i en positiv riktning. Och allt är faktiskt inte så mörkt på det område som Per Stenmarck tar upp som man skulle kunna tro när man följer massmediadebatten och läser hans interpellation. Låt mig börja med domstolarnas straffmätning. Per Stenmarck hänvisar i sin interpellation till att åklagare skulle ha uttalat att domstolarna när det gäller våldsbrott numera nästan regelmässigt utdömer straff i straffskalans nedre skikt. Bland jurister är det också välkänt att vi i Sverige har en tradition av att straffmätningen ligger i nedre delen av strafflatituden. Om man tar del av statistiken så talar dock den, även om den tolkas med försiktighet, för att vi under senare år haft en utveckling i höjande riktning. 6,2 till 7,0 månader. Och det är faktiskt inte så att den ökningen huvudsakligen skulle ligga på egendomsbrott eller andra ekonomiska brott. När det gäller brottsbalkens tredje kapitel om brott mot liv och hälsa, som Per Stenmarck särskilt hänvisar till, ökade genomsnittstiden från 6,0 till 7,1 månader. När det gäller sexualbrotten var ökningen ännu större eller 2,7 månader. Det kan också sägas att den här utvecklingen har stöd i lagstiftning som genomförts under senare år. Jag tänker då bl.a. på den vidgning av kriterierna för grov misshandel som trädde i kraft år 1988 men kanske främst på de nya bestämmelserna om straffmätning och påföljdsval som trädde i kraft den Grundtanken bakom reformen år 1989 kan sägas vara att påföljdsbestämningen i första hand skall ske med utgångspunkt från hur allvarligt själva brottet är. På ett helt annat sätt än i tidigare lagstiftning betonas i de nya reglerna den grundläggande betydelsen av proportionalitet mellan brott och straff. I förarbetena anges också ett ökat underlag för en mer differentierad straffmätning som en av huvudpunkterna i den nya lagstiftningen. Detta tar sig bl.a. uttryck i de nya reglerna om tillämplig straffskala vid flerfaldig brottslighet som bl.a. innebär att möjligheten att överskrida straffmaximum i vissa sådana fall ökats från maximalt två år till fyra år. De nya straffmätningsreglerna, med bl.a. en särskild paragraf om försvårande omständigheter, bör också ses mot den bakgrunden. I förarbetena framhålls också värdet av att försvårande omständigheter återspeglas i straffmätningen. Jag vill även peka på ytterligare ett inslag i reformen år 1989. I förarbetena framhålls att allmänpreventiva intressen måste kunna beaktas vid bedömningen av den generella straffnivån eller det allmänna straffvärdet och att en förändrad domstolspraxis därför kan vara motiverad bl.a. om en viss typ av brottslighet blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former. Efter den nya lagstiftningen har också högsta domstolen mot bakgrund av dessa uttalanden meddelat bl.a. två domar som gäller vissa former av rån, en dom om misshandel med sparkar och en om olaga vapeninnehav som samtliga innebär en skärpt påföljdspraxis i förhållande till vad som tidigare tillämpats. Även om det således finns tecken på att straffmätningen är på väg att bli mer differentierad innebär det inte att jag menar att vi kan slå oss till ro i någon falsk föreställning om att allt ändå står ganska väl till. Tvärtom finns det, som jag redan antytt, en rad brister inom kriminalpolitiken som det är angeläget att vi kommer till rätta med. Många av dessa gäller andra områden än påföljderna och deras utformning. Jag tänker här exempelvis på polisens och rättsväsendets effektivitet samt brottsoffrens ställning. Även om behovet av reformer på dessa områden måste vägas in också när man diskuterar tänkbara förändringar som rör påföljerna skall jag här begränsa mig till just påföljderna. När vi diskuterar straffnivån är det självklart att vi även måste ta med i bedömningen vad ett visst straff innebär när det gäller faktiskt frihetsberövande. Regeringens uppfattning är att den omedelbart mest angelägna frågan på påföljdsområdet är att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Den ordningen är helt enkelt inte acceptabel. Regeringens förslag innebär i huvudsak en återgång -- med en skärpning på ett par punkter -- 1983. Det innebär att de flesta intagna inte kommer att kunna friges innan de avtjänat två tredjedelar av strafftiden. Den nuvarande rätten till villkorlig frigivning ersätts också med en möjlighet till frigivning som i princip förutsätter en prövning i varje enskilt fall. Jag lämnade också i förra veckan en redovisning till riksdagen i de här frågorna. Per Stenmarck frågar särskilt om jag avser att föreslå några direkta straffskärpningar i brottsbalken. Jag vill i den delen påpeka att höjningar av straffmaximum i allmänhet har en mindre betydelse än man normalt föreställer sig eftersom straffskalorna redan nu i allmänhet lämnar ett betydande utrymme för stränga straff. Självfallet är det dock viktigt att straffskalorna återspeglar lagstiftarens värdering av olika brott. Utifrån de utgångspunkterna arbetar vi också nu inom justitiedepartementet med en genomgång av olika straffskalor. Det är min förhoppning att vi skall kunna presentera ett förslag redan under våren. Vad det kommer att innehålla i detalj är jag ännu inte beredd att redovisa. Att förslaget bl.a. kan komma att omfatta straffskärpningar är dock helt klart. Vad som kanske är ännu viktigare är dock frågan om en differentierad straffmätning som jag tidigare berört. Här finns det anledning att noga följa utvecklingen i praxis. Om det skulle visa sig att skillnader i straffvärde inte får ett rimligt genomslag i straffmätningspraxis kan det också finnas anledning att överväga en annorlunda utformning av straffskalornas konstruktion i syfte att främja en mer differentierad straffmätning. Låt mig avslutningsvis säga att både jag och andra vid olika tillfällen betonat vikten av att de påföljder som följer på brott uppfattas som rimliga och rättvisa av folk i allmänhet. Det arbete som nu pågår i departementet syftar också till att åstadkomma en sådan ordning. Detta är emellertid ingen enkel och okomplicerad fråga. Det är ofta svårt att veta vad allmänheten egentligen tycker. Det är inte säkert att den i sådana fall som kritiserats i den allmänna debatten skulle bedöma saken annorlunda än domstolen om den hade full kännedom om alla delar av den ofta komplicerade verklighet som domstolen skall bedöma. Den regering jag företräder har visat och kommer att visa att vi är beredda att ta till krafttag för att bryta brottsutvecklingen. Samtidigt skall det stå klart att detta kommer att ske under ett strikt iakttagande av rättstatliga principer. Några eftergifter när det gäller kraven på rättsäkerhet kommer inte att göras.

Fru talman! Jag ber att få tacka för den kompletteringen, som jag tycker är utomordentligt viktig. Som jag nämnde redan i min inledning är detta naturligtvis en balansakt, som kräver många olika typer av hänsynstaganden. Det vore synnerligen olyckligt med en sänkning av beviskraven, och jag har faktiskt inte heller intrycket att det har varit ett mer allmänt förekommande krav i den debatt som förts under den senaste tiden. Tvärtom är det nog en utbredd uppfattning att beviskraven i brottmål måste vara utomordentligt höga. Däremot har många reagerat mot milda domar, när någon trots höga beviskrav har överbevisats om sin skuld. Jag menar att det måste vara en princip att slå fast att en brottsling är en brottsling och skall behandlas som en sådan. Den som har begått ett brott och trots höga beviskrav överbevisats om det skall ha ett straff, och det straffet skall han också sitta av. I sitt svar nämner justitieministern också andra områden än rena påföljder och deras utformning. Det gäller bl.a. polisens rätt, rättsväsendets effektivitet och brottsoffrens ställning. Det är bra, och jag tror att vi är många som ser fram mot de förslag som så småningom kommer också på det området. De förändringar som nu sker när det gäller halvtidsfrigivningen innebär ju en klar skärpning oavsett den debatt som nu förs på det här området; det gäller inte bara i förhållande till gällande lag, utan det gäller också i förhållande till den lagstiftning som gällde före 1983. Detta är som jag ser det steg i rätt riktning, framför allt mot bakgrund av påföljdsutredningen och den villkorliga frigivningen på sikt. Låt mig också få ställa några korta frågor om vilket tidsperspektiv vi nu kan komma att röra oss med när det gäller vad som kan komma att inträffa på det här området. Vilka tidsperspektiv gäller i dag för översynen av kriminalvårdsreformen, som justitieministern talade om i riksdagen häromdagen? Det skall före 1992 års utgång föreligga ett delbetänkande om hur kriminalvårdsanstalterna skall bli narkotikafria; det tror jag är utomordentligt positivt. När kan detta börja gälla? Och när kan en ny lag angående villkorlig frigivning komma att börja gälla?
Fru talman! När det gäller den villkorliga frigivningen är vår utgångspunkt att de nya reglerna skall kunna gälla fr.o.m. den 1 juli 1993. Det är alltså om litet mer än ett år. Det är riktigt, som Per Stenmarck säger, att kriminalvårdsreformen, som ju omfattar ett mycket stort utredningsarbete och som enligt direktiven kommer att resultera i stora förändringar, också kommer att kräva sin tid. Men eftersom vi ser narkotikaproblemen på anstalterna som särskilt allvarliga har vi begärt att få ett delbetänkande före utgången av 1992. Men inte heller här finns några enkla lösningar, varför det är svårt för mig att i dag säga när den nya lagstiftningen kan träda i kraft -- det beror på vilken typ av förslag som ställs.

Fru talman! I dag berörs ungefär 70 000 anställda av deltidsarbetslöshet. Till dem går från arbetslöshetskassorna en summa på 1,5--2 miljarder kronor. Det är problemets omfattning. Det är olika förhållanden för nästan var och en av dessa 70 000.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi till utredaren översänder denna typ av interpellationer och interpellationsdebatter.

Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag instämmer i miljöministerns konstaterande att detta är en mycket viktig fråga. Den berör Sverige på många områden. Vi importerar fisk från områden som ligger i närheten av de områden där dumpning av reaktorer och radioaktivt avfall har skett. Vi delar ett litet hav -- Östersjön -- där kemvapen bevisligen blivit dumpade. Vi vet i dag inte om det där också har skett dumpning av kärnavfall och av delar till kärnreaktorer. Vår norra landgräns är bara 40 mil från Murmansk och Kola, där Ryssland och det forna Sovjetunionen har uppemot 220 reaktorer placerade på fartyg. Att ha ubåtar och ytgående militära fartyg drivna med kärnkraft är en kvarleva från det kalla krigets dagar. Trots att det kalla kriget nu är avslutat fortsätter dock kärnvapenmakterna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina sin ryska roulett med världens befolkning. Tillverkningen av reaktordrivna fartyg medför stora faror för omgivningen. Enligt uppgifter från miljöorganisationen Greenpeace produceras en del av de ryska båtarna i varv bl.a. vid Östersjön. De testas också i samma hav. Under driften finns ännu större risker för radioaktiva utsläpp. Det finns många rapporter om kollisioner mellan ryska och amerikanska reaktordrivna fartyg, främst ubåtar. Senast i februari i år krockade USS Baton Rouge med en rysk atomubåt i Sierraklassen. Nio reaktorer finns i dag på havsbottnarna. Man tror att det finns runt 50 kärnvapen som ligger där och rostar. Risken för bränder och andra olyckor är också mycket stor på dessa fartyg. Bara under 1989 har man kunnat konstatera 25 bränder ombord på reaktordrivna fartyg. Fartyget Komsomolets brann 1989 utanför Norges kust. Det sjönk och läcker nu radioaktivitet. När fartygen fullgjort sin uppgift uppstår ytterligare ett stort problem -- vad man skall göra med den uttjänta reaktorn och bränslet samt annat besmittat material. USA säger sig lagra detta på land. Frankrike och Storbritannien vill inte avslöja vad man gör. Sovjet/Ryssland dumpar sitt i Barents hav och Karahavet. Bara under 1991 och 1992 kommer Trots att Sovjet skrev under dumpningskonventionen 1972 har man mellan 1964 och 1982 dumpat reaktordelar och radioaktivt avfall i Barents hav. Enligt vissa uppgifter kan det röra sig om uppemot 17 000 behållare med radioaktivt material som dumpats i havet på 30--300 meters djup. 1984 spolades en dumpad reaktor upp på ön Novaja Zemlja. En rysk parlamentsledamot hävdar, efter att ha forskat i frågan, att det har dumpats 15 reaktorer i Barents hav. Radioaktivt läckage är ett hot mot oss. Alldeles i närheten av dessa platser ligger yngelplatser för fisk som vi importerar och äter. Strömmarna i området gör också att radioaktivitet förs mot Island och Nordsjön. Det finns också andra faror som har med den civila kärnkraften att göra. Dem skall jag inte gå in på här. Det är därför så oerhört viktigt att den svenska regeringen agerar kraftfullt för att skapa klarhet och medverka till att undanröja dessa tidsinställda bomber som de militära atomdrivna fartygen faktiskt utgör. De åtgärder som Sveriges regeringen redan har vidtagit är absolut inte tillräckliga. De frågor som Sverige har drivit i IAEA och i Internationella sjöfartsorganisationen berör faktiskt bara de civila fartygen. Problemet är ju främst de militära. Statsrådet säger i sitt svar att flera västländer inte ens kunde acceptera detta ganska snälla förslag som Sverige lade fram. Jag skulle vilja höra vilka länder detta var. Att Norge agerar i bilaterala kontakter med Ryssland för att skapa klarhet om dumpningarna är alldeles utmärkt, men vad gör Sverige? Har regeringen i bilaterala kontakter med Ryssland begärt uppgifter om dumpningen? Har regeringen begärt uppgifter om huruvida någon dumpning skett i Östersjön? Har regeringen begärt att få inspektera fartyg i Kola-området för att kunna konstatera hur säkerheten på de atomdrivna båtarna upprätthålls? Jag har frågat vad regeringen snabbt vill göra i dessa frågor. Jag är dock inte helt nöjd med svaret. --Är regeringen beredd att i FN driva krav på en kartläggning av olyckor med reaktordrivna fartyg i enlighet med det förslag som Island har drivit? Är Sverige berett att i FN begära en kartläggning av trafiken med atomdrivna båtar? --Är Sverige berett att driva fram regler för hur reaktordrivna båtar skall konstrueras? --Är Sverige berett att driva krav på internationell övervakning av drift och utsläpp från atomdrivna fartyg? --Är Sverige berett att driva förbud för atomdrivna fartyg att anlöpa hamnar, förutom hemmahamnen? --Är Sverige berett att driva kravet på totalförbud mot reaktorer till havs? Dessa krav är väsentliga för att vi på kort sikt skall öka vår kunskap och också vår säkerhet och ge oss och andra underlag för de nödvändiga insatserna. På sikt måste vi helt få bort de atomdrivna fartygen från världens hav. De är en kvarleva från kalla krigets dagar, och de utgör ett stort och aktuellt hot mot mänsklighetens överlevnad.

Fru talman! Det är klart att kärnkraftsfrågorna över huvud taget tas upp i Helsingforskommissionen. Den är inte avgränsad på ett sådant sätt att man inte kan ta upp sådana frågor. Men när det gäller huvudfrågan, när det gäller att utpeka drygt hundra allvarliga miljöstörande anläggningar eller verksamheter runt Östersjön, har man exkluderat kärnkraften. Men den frågan kan ändå tas upp under andra dagordningspunkter. Men den har inte ingått i den s.k. task force som arbetsuppgift. Det är här som vi har anledning att återknyta till den debatt som jag förde i förra veckan, nämligen om det bilaterala samarbetet. Vi har slutit avtal med de baltiska republikerna på miljöområdet. Vi kommer att samarbeta med Finland beträffande de avfallsförvar som läcker ut i Finska viken, bl.a. Sillamäe. Så fort estlänningarna får tillgång till Paldiskiområdet, som i dag behärskas av rysk militär, är det klart att vi skall göra insatser där, om vi har möjlighet att göra det. Det skall i första hand ske tillsammans med Finland. Jag tog inte upp de frågeställningar som jag har besvarat i tidigare debatter här i kammaren, men frågorna är en del av helheten. Det är klart att vi inte har anledning att göra någon skillnad mellan efterkrigsdumpningar av ammunition och bomber i Östersjön och under senare tid dumpade rester från kärnkraftverk eller vad det nu kan vara. Där finns inga hårda gränser, även om det administreras på litet olika sätt. De frågor som inte kan hanteras av IAEA försvinner inte bara av den anledningen. Man kan ändra på IAEA:s statuter. Det är den ena vägen. Tror man inte att den är framgångsrik, skall man självfallet ta upp frågorna i FN-systemet i övrigt. Jag kan inte se några hinder för att göra det. Det handlar dessutom om en viktig aspekt på spridningsproblematiken, dvs. i NPT sammanhang. Det är också i högsta grad ett kärnkrafts och kärnvapenanknutet regelsystem, där Sverige hela tiden har drivit en aktiv linje för att förhindra spridning. Att försöka hantera detta ingår i problemet. Jag vill inte gärna svara på frågan om Island, för jag är inte inläst på just det fallet. Men jag kan inte se att vi från svensk sida skulle vara förhindrade att delta i aktioner för att åstadkomma kartläggning internationellt, dvs. inom FN-systemets ram, när vi i så hög grad aktiverar oss i vår egen europeiska närhet när det gäller efterkrigsdumpningen av krigsmateriel m.m.

Fru talman! Det är mycket lätt att förenas med Stig Rindborg i hans slutord att målsättningen för svensk sjukvård är att den skall bli världens bästa. När det gäller skolan har regeringen nöjt sig med en något mer begränsad målsättning, nämligen att den skall bli Europas bästa, men det är ju inte så dåligt det heller. Utgångspunkten för reformsträvandena inom den svenska sjukvården måste vara att reformerna skall ske inom ramen för en gemensam finansiering. Det är också regeringens utgångspunkt för de tre olika modellerna i direktiven, nämligen att vi skall finansiera sjukvården solidariskt. Jag har också uppfattat de förslag som under årens lopp har lagts fram av Moderata samlingspartiet som att man helt och hållet instämmer när det gäller den grunden för en generell välfärdspolitik. Det kan tydligast märkas genom att man, när man har presenterat olika modeller för en obligatorisk sjukvårdsförsäkring, har konstruerat dem så att avgiften skall vara obligatorisk och att den skall tas ut av var och en efter förmåga, dvs. efter inkomstprincip och inte efter riskprincip. Dessutom skall naturligtvis, i ett anständigt samhälle, den som av en eller annan anledning inte har betalt avgiften vara berättigad till akutsjukvård och annat om så behövs. Utifrån dessa utgångspunkter tycker jag att man kan bedriva ett utredningsarbete med de här tre modellerna. Jag har inte nämnt det i mitt svar, men som alla som följer den internationella debatten vet diskuteras dessa frågor i nästan alla länder av vår typ. Man kan nog också dra slutsatsen att det inte finns någon perfekt modell, utan att det är ett grannlaga arbete att hitta en bra modell om man skall försöka förena de tre ting som måste utmärka ett gott sjukvårdssystem, nämligen solidarisk finansiering, betydande valfrihet för patienten och någon form av kostnadskontroll. När det gäller att klara en så här stor uppgift inom tidsramen två år tycker jag nog att Stig Rindborg överdriver något i sin kritik av tempot på utredningen. Lyckas man med det som man har föresatt sig, vilket jag utgår från att man kommer att göra, har man gjort ett väldigt gott jobb. Utredningens planerade arbetsuppläggning innebär att en expertgrupp, relativt fri från utredningen i övrigt, skall ta fram material som överlämnas redan nästa vår, även till allmänheten. Det kommer att leda till att vi får en offentlig debatt om de här frågorna. Debatten kommer förhoppningsvis att hjälpa utredningen, när man våren 1994 skall lägga fram förslag om hur sjukvården i framtiden skall skötas. Det viktiga för mig är, fru talman, att man klarar att nå de här målen, inte vilken teknisk lösning som man använder.
Fru talman! Jag tackar för det inlägget. Jag vill bara understryka att det är våren 1994 som vi skall ha förslaget klart för att kunna åstadkomma en ordentlig valrörelse.
Fru talman! Jag har utgått från att det av många goda skäl kommer att bli en ordentlig valrörelse år

Fru talman! Först av allt vill jag tacka Bo Könberg för svaret, som är välformulerat, på min interpellation. I en framtid med ett flertal sjukvårdsproducenter blir det allt viktigare att effekterna av de insatta resurserna är kända. Valet mellan de olika producenterna kommer att ställa ytterligare krav på kontroll och utvärdering av kvalitet, effektivitet och produktivitet. Förutsättningen för en effektiv upphandling av vård är att det finns system, regler och rutiner för uppföljning och utvärdering. Jag vill, fru talman, framföra min önskan om ett fördjupat svar på just frågan om ''produktionsinsikten''. Hur tänker regeringen arbeta för att vi skall kunna få fram möjligheter att mäta den vård som vi kommer att köpa från olika producenter i framtiden? En vårdsökande skall få adekvat vård, men hur skall man kunna välja rätt vårdgivare om inte någon form av mätinstrument finns? I den nya kommunallagen 9:7 talas det om att revisorer skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Det måste alltså vara möjligt för beslutsfattarna att mäta effekterna av insatta resurser. Men jag vill betona att det inte i första hand gäller ekonomi, att pengarna skall räcka, utan kvaliteten på vården.

Fru talman! Jag är glad för den mening som fanns i svaret om informationssystem: ''Utformningen av sådana system är i första hand en fråga för dem som producerar vården och deras huvudmän eftersom informationssystem, för att bli effektiva, måste utformas på ett verksamhetsnära sätt.'' Det är dock viktigt att det inte bara är producenten utan också köparen som har sådana värderingar. Slutligen, fru talman, vill jag påpeka att det i framtiden blir ytterst viktigt att kunna välja rätt mellan de olika producenterna och att kunna ställa ytterligare krav på kontroll och utvärdering av kvalitet, effektivitet och produktivitet. Så vill jag, liksom Stig Ringborg som ställt den förra interpellationen här, tacka sjukvårdsminister Bo Könberg och visa min uppskattning över den borgerliga regeringens och sjukvårdsministerns handlingskraft. Jag önskar att de kommittéer som nu tillsatts skall bli effektiva i sitt arbete. Det skall bli mycket intressant -- därtill av behovet påkallat -- att få fram deras resultat efter slutfört arbete.

Fru talman! Anita Modin har frågat mig om regeringen avser att fullfölja det uppdrag som riksdagen gav förra året om att regeringen skulle med kraft verka för att EG skall avstå från att genomföra förslaget om saluförbud i EG för visst snus. Regeringen har genom en rad åtgärder verkat för att få gehör i EG för riksdagens ståndpunkt. Täta kontakter har ägt rum med EG-kommissionen, som tagit initiativet till förslaget om förbud. Samtliga ambassader i EG:s medlemsstater har instruerats att uttrycka regeringens oro över det handelshinder som skapas om förslaget antas. Saluförbudets diskriminerande verkan mot Sverige har påtalats. Jag har också tagit upp snusfrågan när jag träffat företrädare för EG-kommissionen, medlemsstaterna och Europa-parlamentet. De svenska ansträngningarna har påverkat debatten i EG, men vi kan dess värre ännu inte registrera något genombrott. I det förslag som EG:s hälsoministrar enades om i november 1991 anges i inledningsavsnittet att förbudet inte skall drabba de s.k. traditionella tobaksprodukter som används i munnen. Denna skrivning, som möjligen kan sägas avse bl.a. det svenska snuset, återspeglas dock inte särskilt klart i definitionen av vilka tobaksprodukter som skall omfattas av förbudet. EG-parlamentet föreslog ett förtydligande av direktivförslaget på denna punkt. Ett förslag i EG-parlamentet om att undanta produkter av traditionell europeisk typ som skulle ha tillgodosett det svenska intresset uppnådde dock inte formellt erfoderligt antal röster, utan föll med knapp marginal när ärendet behandlades den 11 EG:s råd väntas fatta beslut i ärendet den 15 maj. Med anledning av främst de uttalanden som gjordes i samband med parlamentsdebatten arbetar vi nu på att söka få klarhet i om EG-kommissionen kommer att förändra sitt förslag vad gäller möjligt undantag för traditionella produkter eller om den skrivning som finns i direktivförslaget kan anses undanta det svenska snuset. Om ingen av dessa båda vägar ger tillfredsställande lösningar för svensk del får frågan tas upp inom ramen för förhandlingarna om EES-avtalets fortsatta utbyggnad och senare i medlemskapsförhandlingarna. Fru talman! Regeringen avser därmed med kraft verka för att det svenska snuset, som är en produkt med gamla anor, inte skall omfattas av ett eventuellt då genomfört förbud mot denna typ av produkter.

Fru talman! Jag kan på den här punkten fatta mig mycket kort. Som tidigare framgått är det uppenbart att den svenska regeringen kommer att med all kraft driva frågan om undantag för det svenska snuset. Detta är ett väsentligt svenskt intresse.

Fru talman! Bert Karlsson har ställt en fråga till mig med anledning av uppgifter om att en socialnämnd skulle ha gett en person socialbidrag med vetskap om att han var en förrymd mördare och att de skyddat honom med hjälp av sekretesslagstiftningen. Bert Karlsson undrar vilka åtgärder jag tänker vidta för att detta inte skall upprepas. Först vill jag erinra om att jag givetvis inte kan kommentera lagtillämpningen i ett konkret ärende. Men jag kan hålla med om att det förefaller egendomligt om det är på det sätt som Bert Karlsson påstår. Rent allmänt kan jag också säga följande. För att socialtjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs i allmänhet ingående kännedom om den enskildes personliga förhållanden. Dessa uppgifter kan vara långt mer känsliga än uppgifter om t.ex. en sjukhusbehandling, som ju av tradition omfattas av en sträng sekretess. Det krävs därför att den som kontaktar socialtjänsten känner ett förtroende för personalen och att han med trygghet kan anförtro dem sina problem. Grundtanken är givetvis att ingen skall behöva dra sig för att söka upp socialtjänsten av rädsla att uppgifter om honom lämnas vidare till utomstående. För att tillgodose detta skyddsbehov gäller inom socialtjänsten samma stränga sekretess som inom hälso och sjukvården. Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller därför att uppgifter inom socialtjänsten om någons personliga förhållanden får lämnas ut endast om det står klart att det kan ske utan att den enskilde lider men. Sekretessen gäller såväl mot allmänheten som mot andra myndigheter. Men det finns flera undantagsbestämmelser som gör det möjligt för myndigheter att lämna uppgifter till varandra i större omfattning än till enskilda. Som ett exempel kan jag nämna att sekretessen inom socialtjänsten inte hindrar att uppgifter lämnas till polis och åklagare angående misstankar om brott med ett minimistraff på två års fängelse eller misstankar om vissa allvarliga brott mot minderåriga. Det finns också flera bestämmelser om uppgiftsskyldighet som ålägger bl.a. socialtjänsten att oavsett sekretessen lämna uppgifter till andra myndigheter. För socialtjänsten finns det inte något undantag från sekretessen för uppgifter om någon som rymt från ett fängelse. Det finns heller inte någon uppgiftsskyldighet för socialtjänsten i dessa fall. Jag kan ha stor förståelse för att ett fall som det aktuella kan framstå som upprörande. Det kan därför finnas goda skäl att se på behovet av lagändringar. JO utreder nu fallet, och jag kommer att bevaka resultatet av den utredningen som ju bl.a. skall klargöra vilka de närmare omständigheterna har varit. Då Bert Karlsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Richard Ulfvengren i stället fick delta i överläggningen.

Fru talman! Jag vill först av allt säga att försvarsministern enligt min och säkert också enligt allmänhetens uppfattning har reagerat och handlat utomordentligt snabbt och föredömligt. Jag tackar också försvarsministern för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan om vad som kan hända under utredningstiden är naturligtvis att det finns en risk att ingenting händer under den tid som utredning pågår. Jag vill inte påstå att det skulle bli fallet, men så är det på en del andra områden. Mobiliseringssystemet har lett till att mob-förråden är utplacerade på oändligt många platser i Sverige och som regel avsides från bebyggelse. Det är nog så, att det som möjligen var rätt tänkt ändå blev fel. Dessa förråd, och i synnerhet de som innehåller vapen, skall vara placerade så nära bebyggelse som möjligt så att det sker en viss tillsyn. Nu är emellertid inte detta alltid en garanti. Jag har själv upplevt fall på nära håll där mobiliseringsförråd som legat alldeles intill bebyggelse har blivit utsatta för inbrott. Detta har omedelbart meddelats till regementet i fråga, där vaktchefen då har sagt: Jag måste först ringa polisen, och sedan måste polisen titta på detta. Det har dröjt upp till ett dygn innan polisen har kommit dit. Eftersom det då var helgdag, tog regementet en extra dag på sig för att åka dit och titta, under det att det fanns en stor öppning i förrådet där man kunnat bära ut praktiskt taget allt som där fanns. Detta har alltså inträffat, och dess värre har förmodligen liknande fall inträffat fler gånger. Jag är därför angelägen om att betona vikten av att själva regelsystemet för larm och polisens engagemang i det hela blir ordentligt belyst. Nu svarade statsrådet att också polisen kommer att vara med i detta sammanhang. Jag skulle vilja få kompletterande synpunter på detta.
Fru talman! Jag delar Göthe Knutsons uppfattning att åtgärder är av nöden tvungna och att nuvarande system måste ses över. Redan nu har, som jag antydde i mitt svar, vissa åtgärder företagits. Det sker nu en utökad bevakning och tillsyn jämfört med läget före denna stöld. Det har också initierats en inventering av de förråd som finns för att man skall få en bättre kontroll. Min personliga uppfattning är -- utan att för den skull föregripa det uppdrag som har lämnats till överbefälhavaren -- att vi tvingas ta in en del av de här förråden exempelvis till kasernetablissemang. De förråd som av beredskapsskäl eller andra skäl måste ligga utanför kasernetablissemangen bör förses med larm. Det är emellertid, som Göthe Knutson antydde, inte alltid som det löser problemen, eftersom det när det gäller mera avlägset belägna förråd tar icke obetydlig tid för polisen att komma fram. Jag kan emellertid försäkra att åtgärder har vidtagits i avvaktan på det uppdrag som lämnades av regeringen på mitt initiativ till överbefälhavaren bara någon dag efter det att vapenstölden hade inträffat.

Fru talman! Ines Uusmann har frågat mig om regeringen har några planer på alternativ användning av lokalbeståndet på Tullingebasen Del av Tullingeetablissemanget används i dag för flygvapnets stridslednings och luftbevakningsskola. Skolan kommer att senast den 30 juni 1995 förflyttas till F16 i Uppsala. Detta har såväl regeringen som riksdagen tidigare tagit ställning till. Under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag i försvarbeslutspropositionen kommer härefter området endast att nyttjas som flygbas i krig varigenom den militära verksamhetens behov av området i stort sett begränsas till del av berget och flygbanan. Området i övrigt skall avvecklas. Regeringen avser att snarast efter riksdagsbeslutet i juni 1992 uppdra åt fortifikationsförvaltningen att tillsammans med byggnadsstyrelsen utreda om annat statligt intresse finns för kvarvarande område och lokaler. Om så ej är fallet kan förhandlingar inledas med berörd kommun och andra intressenter om förvärv av området.

Fru talman! Jag kan bara försäkra att försvarsdepartementet skall göra vad som på det ankommer för att den här processen skall skyndas på.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Som biståndsministern säger är det inte första gången vi diskuterar detta vid riksdagens frågestund. Den här frågan är egentligen fortsättning på en tidigare fråga. Det är naturligtvis inte bara gatubarnen i Rio och Brasilien som drabbas av detta fruktansvärda våld och dessa mord. Det händer på många håll i världen. Barn i världen drabbas också av många andra mycket svåra problem, t.ex. barnarbete och svält. Vi vet ju alla att vi står inför stora problem. Det finns ändå ett skäl till att vi just nu fokuserar intresset på gatubarnen i Brasilien och Rio. Det är den stundande miljökonferensen. Den ger oss möjligheter som vi inte har annars att ta upp diskussioner med Brasiliens regering. Biståndsministern sade att FN:s barnkonvention är ett kraftfullt dokument. Jag håller nog inte med om det. Ett dokument, oavsett hur vackra orden i det är, är ändå bara ord på ett papper. Det som kan bli kraftfullt är vårt handlande. Det är självfallet bra att det finns en barnkonvention, det är bra att det hölls ett toppmöte om barnens situation i världen och det är bra att Brasilien har ratificerat den här konventionen. Allt detta ger oss ett stöd när vi nu skall gå vidare och ställa stora krav på den brasilianska regeringen. Det är komplicerade ekonomiska och sociala strukturer som orsakar att det finns rika och fattiga länder i världen. En enskild regering kan inte i ett visst ögonblick anklagas för alla de problem som det leder till. Men regeringen har ansvaret för den fruktansvärda situation som råder i Brasilien där barn mördas. Jag skulle vilja fråga biståndsministern hur många som har ställts inför rätta de senaste månaderna i Brasilien anklagade för att ha utfört dessa fruktansvärda dåd. Vi vet ju att det pågår. Det händer hela tiden. Hur har man gått från ord till handling i Brasilien när det gäller att åtgärda de här problemen?
Herr talman! Låt mig först få säga att Annika Åhnberg och jag är rörande överens om att all tänkbar opinionsbildning och alla tänkbara konkreta insatser måste göras för att utplåna denna skamfläck, och man kunde gott hitta starkare ord och uttryck för det. Jag tror inte det finns några skiljelinjer i kammaren i denna fråga. När vi ser bilder i tidningar, bl.a. ganska nyligen i en artikel i Dagens Nyheter, upprörs vi i vårt inre över att barn som saknar husrum, mat och det mest elementära för sin överlevnad skjuts därför att de oroar affärslivet och har hamnat i en kriminalitet som de drivs in i. Nu görs det vissa saker. Man har inrättat en anmälningscentral, för att ta ett exempel. Den har säte intill vice guvernörens kontor. Hit kan man ringa anonymt eller komma på besök och meddela sin misstankar. Anmälan registreras med nummer och följs upp av polisen, som övervakas av ansvarigt departement. Under det år som snart förflutit sedan centralen bildades, har 200 anmälningar kommit in. Det har resulterat i 48 gripna personer, varav 34 är poliser. Hittills har dock endast 2 fällts. Rättsväsendet är långsamt, men den viktigaste effekten är kanske att flera av dessa mördarpatruller har upplösts.

Herr talman! Ambassadpersonal som vi talat med berömmer den anmälningscentral som jag nämnde i mitt förra inlägg. Det är naturligtvis viktigt att de skyldiga nu straffas för sina brott. Vi får uttala besvikelse över att rättsmaskineriet är så långsamt. Herr talman! Sedan sade jag att jag bett vår ambassadör i Brasilia att ta upp den svenska synen på och oron över våldet mot gatubarn med relevanta brasilianska myndigheter. Det har han gjort. Dialogen hålls vid liv. Herr talman! Jag hinner väl också berätta att man nu har lagt in frågor om mänskliga rättigheter i polisens utbildning. Det är i allra högsta grad på tiden. Ett fyrtiotal polischefer har redan utbildats. Nästa kurs börjar den 8 april, dvs. i morgon. Då är det tänkt att en tjänsteman från svenska ambassaden i Brasilia skall göra ett besök på kursen. Detta besök bör ju ge tillfälle att ta upp ytterligare frågor om polisens arbete i området. Jag vill försäkra Annika Åhnberg att vi ligger i.
Herr talman! Det betvivlar jag inte. Det är naturligtvis mycket bra att Sveriges ambassadör har täta kontakter med myndigheterna. Ambassadören är ju regeringens ombud. Men om kontakterna mellan den svenska och den brasilianska regeringen vore direkta skulle det bli tydligt hur stor vikt vi fäster vid detta problem. Jag vet att andra länders regeringar har valt att ta sådana direkta kontakter just för att de menar att de internationella påtryckningarna kan ha stor betydelse i det här läget. Jag förstår inte varför biståndsministern glider undan och inte är beredd att säga att vi också skall ta dessa direkta kontakter.
Herr talman! Jag glider inte undan. Jag sade inledningsvis i mitt svar att vi har begärt att få direkta kontakter under UNCED-konferensen.

Jag vill upprepa att vi har kontakt med vår ambassadör i Brasilia. Jag nämnde också i mitt svar att jag i dag på morgonen har talat med Brasiliens ambassadör i Sverige. Vi kommer alltså att ha kontakt med den brasilianska regeringen i samband med UNCED-konferensen. Herr talman! Jag kan hålla med om att vi alltid kan tycka att vi skall göra mer. Men det finns så många vrår av världen där just barn far illa, som Annika Åhnberg sade. Det finns uppgifter i legio. Det är den svagare parten, dvs. barn och kvinnor, som sitter i kläm i de fattiga länderna.

Herr talman! Det har ju visat sig att denna enorma konferens med alla dess kringarrangemang och allt som skall till kring ett så jättelikt arrangemang, har varit möjlig att flytta ett par dagar i tiden. Den kolliderade med religiösa högtider som var viktiga för många av deltagarna. Jag funderar litet grand över om biståndsministern skulle vara beredd att också föreslå en åtgärd som innebär att man skjuter på konferensen eller att man inte reser dit om man inte tycker att åtgärderna på det här området är tillräckligt snabba och effektiva. Jag tror att vi är överens om att det som har hänt hittills är steg i rätt riktning, men det har inte skett i tillräcklig omfattning och inte tillräckligt snabbt.
Herr talman! Det känns så billigt att syssla med statistik i det här sammanhanget, men om man tittar på den statisktik som vi har -- och som också UNICEF ställer sig bakom, såvitt jag vet -- för de senaste två åren, innebär den att ett lägre antal har mördats under den tiden än året dessförinnan. Samtidigt måste vi komma ihåg att populationen i Brasilien är gigantiskt stor. Det finns inget försvar, men vi måste ändå ha det med i bilden. De religiösa högtider som har lett till att man har skjutit på konferensen i två dagar gäller de samlade muslimska länderna, som Annika Åhnberg vet. Det har man tagit hänsyn till. Att ytterligare en gång fordra att konferensen förskjuts i tiden låter sig inte göras. Det vågar jag påstå. Det skulle vara att såga den här konferensen sönder och samman. Jag hoppas att den skall kunna uträtta något viktigt. Jag har ju uppmanats att ta direkt kontakt med de brasilianska myndigheterna. Då måste vi väl också resa dit.
Herr talman! Statistik är sannerligen inte särskilt lämpligt att använda i det här sammanhanget. Den som finns är ju ytterst osäker. Man vet knappt hur många gatubarn som finns, än mindre hur de lever. Om de drabbas av den här typen av våld och mord blir det ju bara registrerat i liten omfattning. Dessa siffror är nog ytterst osäkra. Det är beklagligt att vi inte kan gå fram litet hårdare och kräva en ordentlig redovisning av Brasiliens regering. Vi borde kunna kräva av dem att bättre försöka skaffa sig information om gatubarnen och vad som händer med dem. I det här läget borde man kunna hota med eller ställa det i relation till möjligheten att skjuta på konferensen.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig på vilket sätt Sverige agerar för att utöva påtryckningar på regimen i Burma. Som jag tidigare på en fråga av Kristina Svensson haft anledning att säga här i kammaren har Sverige under det senaste året varit mycket aktivt då det gäller att protestera mot mänskliga rättighetsöverträdelser i Burma och vid upprepade tillfällen riktat stark kritik mot den burmesiska militärjuntan. Regeringen har också på senare tid både i samverkan med andra länder och i olika FN sammanhang utövat påtryckningar på militärregimen i Rangoon. Syftet med dessa åtgärder är att ge stöd åt de demokratiska krafterna i Burma och söka förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Låt mig försäkra Kristina Svensson om att vi självfallet avser fortsätta med dessa påtryckningar. Vi kommer vidare att fortsätta att på lämpligt sätt ge stöd åt den demokratiskt valda parallellregeringen som tvingats avstå från regeringsmakten. Som utrikesministern också konstaterade i ett uttalande i förra veckan är det djupt oroväckande att förtrycket och förföljelserna mot den muslimska minoriteten i Burma nu intensifierats. En positiv utveckling är i alla fall att det internationella samfundet inkl. länderna i regionen i allt större utsträckning uppmärksammat de flagranta brott mot mänskliga rättigheter som sker i Burma och nu riktar allvarlig kritik mot den styrande militärregimen. Det är givetvis regeringens förhoppning att FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, som är samordnare av FN:s humanitära bistånd och som i dagarna besöker regionen, skall lyckas få ett stopp på flyktingströmmarna. Några uppgifter om utfallet av Eliassons resa är ännu inte tillgängliga. Tillströmningen av flyktingar har dock minskat de senaste dagarna. En tänkbar förklaring till denna minskning kan vara den ökande uppmärksamheten kring flyktingfrågan i samband med Jan Eliassons besök. UNHCR har också kommit i gång på allvar med sitt arbete för de 200 000 burmesiska flyktingar som beräknas befinna sig i Bangladesh. Men fortfarande finns mycket att göra i form av utbyggnad av lägren och med att förbättra de sanitära förhållandena. Regeringen har till UNHCR:s hjälparbete lämnat ett bidrag om 14 milj.kr. Vidare har 6 milj.kr. utbetalats till Svenska

Herr talman! Både Kristina Svensson och jag och även, tror jag, övriga är naturligtvis mycket oroade över vad den burmesiska regimen består sina medborgare med av våld och terror. När det gäller katastrofbistånd finns det begränsningar för oss, det vill jag ha sagt i sammanhanget, även om det kan låta hårt. Jag är övertygad om att Kristina Svensson är underkunnig om behoven i södra Afrika, som i det närmaste ter sig enorma där svälten breder ut sig och har brett ut sig. Vi har gjort den satsning jag nämnde på 14 milj.kr. Röda halvmånen. Jag säger inte att det här är punktum. Vad vi hoppas på är naturligtvis att situationen för flyktingarna -- både de flyktingar som hamnar i Thailand och de som hamnar i Bangladesh -- skall förbättras, att strömmen skall minska. Som jag nämnde i mitt svar har Jan Eliasson kontakter med oss. Jag tror att han är utomordentligt kompetent att bedöma just vad som behöver göras när det gäller insatser av blockerande eller bojkottande karaktär. Jan Eliasson gjorde ju -- som nämndes i ett tidigare meningsutbyte -- en utomordentlig insats när det gällde att få till stånd det samlade världssamfundets uttalande mot den burmesiska regeringen. Nu har han alltså på nytt varit i området, och vi har haft kontakt med honom. Jag kan försäkra Kristina Svensson om att vi kommer att hålla oss underrättade om vilka åsikter han har och vilka ståndpunkter han menar är de riktiga.

Herr talman! Det gör jag mycket gärna. Det har ju tyvärr förekommit uppgifter i pressen om att man så att säga skulle ha städat det här området inför Eliassons besök, men det kommer naturligtvis att redas ut i samband med hans rapport. Vad som är svårt inför framtiden är att monsunregnen kommer om en månad. Det är därför viktigt att ha en beredskap för särskilda insatser i flyktinglägren. Jag hoppas verkligen att även lägren i Thailand i det sammanhanget kommer att få del av den svenska kakan.
Herr talman! Jag är övertygad om, och det är säkert Kristina Svensson också, att Jan Eliasson är en så utomordentligt väl skickad diplomat att han iakttar och nogsamt registrerar om man man har försökt städa områden. Jag är också säker på att en sådan åtgärd knappast förbättrar hans intryck.
Herr talman! Det viktiga är naturligtvis att det internationella världssamfundet markerar sin avsky mot det förtryck som pågår i Burma. Att ta upp frågorna i den svenska riksdagen är ett sätt att markera detta.

Herr talman! Jag är beredd att ta upp detta vid min nästa sammankomst med generaldirektören för arbetsmarknadsverket, så att han sedan tillser att detta fungerar på samtliga arbetsförmedlingar. Skulle det inte göra det får regeringen återkomma till riksdagen med ännu mer klarläggande besked. Det skall nämligen inte fungera på detta sätt. Jag har själv tagit del av -- antar jag -- det fall som Sten Svensson har tagit del av. Detta är inte tillfredsställande.